Herr talman! Med anledning av gårdagens långa och mycket ingående debatt om miljöpolitiken konstaterar jag att även miljöavgifter behandlades i olika debattinlägg. För att inte upprepa dem och i onödan belasta kammaren hänvisar jag till utskottets betänkande SkU24, som jag till alla delar yrkar bifall till. Jag yrkar således avslag på reservationerna.

Herr talman! Jag hänvisar även i detta betänkande till gårdagens debatt och till vad de moderata företrädarna anförde om ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken. När det gäller miljöklasser för nya fordon har vi moderater avvisat propositionens förslag, eftersom det inte är EG-anpassat. Med det vill jag yrka bifall till reservation 1 i detta betänkande.

Herr talman! Jag vill verkligen beklaga den tidspress som vi känner och som gör att denna viktiga fråga för miljön, för industrin och för transporterna kommer att behandlas på detta ganska summariska sätt i kammaren. Vi har haft flera invändningar mot såväl förslagets innehåll som dess hantering. Vi menar att det har ägnats alldeles för litet uppmärksamhet åt behovet av att EG-anpassa såväl själva miljöklassningen som provmetoderna, mätmetoderna och godkännandesystem. Vi har uttryckt detta i två motioner som bär folkpartiets namn. De som händelsevis råkar vara intresserade av våra invändningar och närmare belysning av frågeställningarna kan jag bara rekommendera att ta del av motionerna. Jag vill därför här inskränka mig till att yrka bifall dels till reservation nr 2 som innebär ett avslag på propositionen, dels till reservation nr 3 som belyser certifieringssystemet.

Herr talman! Jag skall bli mycket kort även när det gäller detta betänkande. Jag vill yrka bifall till två reservationer. Det är reservationerna 9 och 12. Jag kan hålla med Görel Thurdin om att det är bra att man inför dessa miljöklasser och att vi är på rätt väg. Vi tycker att det är fel att inte ta med arbetsfordonen. Den ena av våra reservationer gäller detta. Arbetsfordonen svarar för en stor del av kväveoxidutsläppen, faktiskt för en nästan lika stor del som de tunga fordonen. Vi tycker att regeringen skulle ha kommit med ett förslag där också. Jag vill dessutom yrka bifall till reservation 12 som handlar om en särskild nollklass eller elitklass, vad man nu vill kalla den, för särskilt miljövänliga fordon. I övrigt står vänsterpartiet bakom de reservationer som vi har undertecknat i det här betänkandet.

Herr talman! Regeringens förslag bygger på ett förslag från miljöavgiftsutredningen som faktiskt samlade en bred majoritet i utredningen. Det fick stöd av nästan samtliga remissinstanser. Herr talman! Även här vill jag därför hänvisa till utskottets betänkande SkU25, till vilket jag yrkar bifall. Jag yrkar således avslag på reservationerna.

Fru talman! Jag kommer kanske inte att i så stor utsträckning beröra rutschkanor, men i övrigt instämmer jag gärna i de synpunkter Jan Sandberg framförde på Trabant och det östtyska kollapsade systemet. Att människor och gods kan färdas effektivt och snabbt mellan olika landsdelar är närmast en självklarhet i en välfärdsstat och en förutsättning för fortsatt utveckling. Men trafik förorsakar miljöförstöring. Listan kan göras lång: utsläpp av föroreningar från både bilar och fartyg och flygplan, buller och vägar och järnvägar som skär sönder värdefulla naturområden. Grundläggande för synen på trafikens miljöpåverkan måste vara gränsen för vad naturen tål. Eftersom vi sannolikt överskrider den gränsen nu är en viktig trafikpolitisk uppgift att göra trafiken miljövänlig. Det är samtidigt en svår uppgift. Vi måste lösa den utan att göra avkall på människors frihet. Ansvaret åvilar alla i samhället. Ytterst är engagemanget och ansvarstagandet för miljön alltid personligt. Varje trafikant måste alltså tänka på att använda transportmedlen på rätt sätt. För att ha chansen att göra det erfordras också information. Det är bakgrunden till vår reservation Vi kan också med politiska beslut skapa bättre förutsättningar och ange färdriktningar, dock inte lösa alla problem. Men det politiska ansvaret kan också bäras på olika sätt. Det finns ett behov -- upplevt och verkligt -- som tar sig uttryck i önskemål om individuella transporter. Då heter verktyget bil. Bruket av bil för med sig problem. I fokus för denna debatt står miljöproblemen, men även olyckor och andra samhällsekonomiska och företagsekonomiska problem finns. Å ena sidan kan då den oansvarige utmåla det oöverstigliga hotet av en miljökatastrof, och därpå servera lösningen att säga nej. Det är slagordsmässigt och ser ut att gå lätt att få gehör för. Det är samtidigt att låtsas som om inga problem vore förbundna med det ställningstagandet. Detta är opportunismens triumf. Å andra sidan kan man -- som jag som folkpartist gärna gör -- hävda att vi politiker måste ta på oss ansvaret att både öppna möjligheten för människor att åka bil om de så vill och samtidigt lösa miljöproblemen. Det är svårare. Det ger inga slagordsmässiga rubriker och snabba opinionsklipp. Men jag hävdar att det faktiskt är den lösning de flesta människor vill ha. Fru talman! Alla transportformer påverkar miljön. Ett av problemen är de stora utsläppen av farliga ämnen i Sverige. Transportsektorn bidrar med huvuddelen av dessa utsläpp. Det tillkommer också buller och andra problem. På initiativ av folkpartiet liberalerna har riksdagen som bekant beställt en aktionsplan mot buller. Mycket talar för att miljön skulle vinna på att fler person och godstransporter överfördes till järnväg, förutsatt att tågen drivs med el. Även sjöfarten har sin plats i sammanhanget, då avgasutsläppen per tonkilometer blir små. Men när detta är sagt, måste också sägas att bilen är en av de uppfinningar som betytt mest för enskilda människors frihet. Bilen ger flexibilitet. Med dess hjälp löser man en mängd problem. Den sparar tid. Det är inte underligt att personbilen står för den helt övervägande delen av persontransportarbetet i Sverige. Personbilen kommer också i framtiden att utgöra ett väsentligt inslag i trafikbilden. Men utvecklingen står inte stilla. Den tekniska utvecklingen går framåt, och då kan vi ställa skärpta avgasreningskrav. När alla bilar har katalysator kommer bensindrivna fordon att stå för endast 10 % av alla utsläpp av cancerframkallande ämnen i tätorterna. Det är naturligtvis betydligt mindre än i dag. Vi kan steg för steg införa skärpta restriktioner, skärpta nivåer för vad som skall vara tillåtna utsläpp. Jag tror faktiskt att vi också kommer att få uppleva möjligheten att få alternativ utan utsläpp. Utvecklingsarbetet pågår som sagt, och det går mycket snabbt för närvarande. Jag vill dock också understryka hur viktigt det är att vi i Sverige i det arbetet samordnar oss med EG, med USA och med Japan, för att få en bättre miljö totalt globalt -- EG, USA och Japan utgör naturligtvis väldigt stora områden och har betydligt fler bilar än vi -- men också för att vi skall kunna få en billig produktion och en teknisk utveckling som alla får ta del av. Jag vill, fru talman, också något beröra frågan om vilka miljövinster som faktiskt kan göras genom en rationell vägstruktur. Bättre vägar har positiva miljöeffekter. Transportavstånden förkortas, stadsmiljöer blir renare, trafiken flyter jämnare och utsläppen minskar. När man diskuterar detta måste man komma ihåg att det inte är 1980-talets bilar som skall trafikera 2000-talets vägar. Det kommer andra bilar att göra. Folkpartiet liberalerna menar därför -- det har vi sagt flera gånger -- att bra vägar är bra för miljön och dåliga vägar är dåliga för miljön. Jag vill avslutningsvis säga några ord om sjöfarten. Jag avser att yrka bifall till vår reservation 32. Mot bakgrund av det vill jag framhålla att sjöfarten faktiskt tillhör ett av de mer miljövänliga trafikslagen. Vi har i flera fall pekat på detta. För en tid sedan var jag -- tillsammans med företrädare för de båda andra borgerliga partierna -- i Trollhättan för att studera utvecklingsmöjligheterna för kustnära sjöfart och dess del i ett integrerat transportarbete i ett framtida EG-samarbete för Sveriges del. Det lovar gott, och det gör också att sjöfarten kan räkna med att få gehör för sina ståndpunkter och synpunkter. Det ger en möjlighet att transportera stora mängder gods på ett förhållandevis miljövänligt sätt. Mot bakgrund av detta yrkar jag, fru talman, bifall till reservation 32.

Fru talman! Anders Castberger får då till det som vanligt! Han sade en sak som var riktigt uppfriskande. Han nästan lovar att han kommer att rösta emot Öresundsbron och att kanske också andra gör det vid omröstningen nästa vecka. Det är helt fantastiskt! Jag skulle vilja ha ett klarläggande från Anders Castberger. Kan vi verkligen hoppas på detta? I så fall kanske vi t.o.m. kan hoppas på kvinnoförbundarna, broderskaparna och trafikutskottets socialdemokrater, som gång på gång på socialdemokratiska partikongresser har deklarerat att de är emot bron, men som nu med partipiskan över huvudet tydligen tvingas administrera igenom beslutet. Har Castberger samma civilkurage som jag hoppas att många i den här kammaren skall ha nästa vecka, är det bara att gratulera Anders Castberger. Då tror jag också att det finns hopp om att kunna rädda miljön.

Fru talman! Viola Claesson påstår att jag får till det, men det är ju ingenting emot hur Viola Claesson får till det. Hur vad jag sade kan missuppfattas så till den milda grad, att Viola Claesson får det till att folkpartiet liberalerna helt plötsligt skulle vara motståndare till Öresundsbron, det begriper jag inte. Men på det här viset får ju Viola Claesson en extra Öresundsbro-debatt. Vad jag lovar på onsdag, är att efter en -- hoppas jag -- saklig debatt komma till den slutsats jag hittills har varit fullständigt övertygad om, nämligen ett ja till Öresundsbron. Jag har hittills inte svävat på målet i något avseende, och jag är ganska övertygad om att Viola Claesson och övriga som eventuellt kommer att vara motståndare inte heller då kommer att kunna presentera argument som får mig på andra tankar. När dessutom Viola Claesson antyder att jag på något sätt egentligen skulle tycka något annorlunda, att jag på grund av något slags partipiska skulle vara för Öresundsbron, kan jag med gott samvete förklara för Viola Claesson att jag är en av dem som under hela tiden ivrigast har pläderat för Öresundsbron inom mitt parti. Det är alltså inte så att någon har piskat upp mig för att jag skall tycka på det sätt jag tycker, tvärtom.

Fru talman! Jag skulle i likhet med Elving Andersson vilja börja mitt anförande med att erinra om den långa miljödebatt som vi hade i går. Det känns litet urvattnat att nu återigen ta fram samma argument som i går, som vissa debattörer gör. Vi måste emellertid något behandla trafikutskottets betänkande nr 30, eftersom trafik och miljö, såsom en del talare sagt och som även vi på vårt håll anser, är en för framtiden mycket viktig fråga. Detta betänkande om trafik och miljö innehåller många förslag om hur vi skall kunna åstadkomma en miljöanpassad trafik, oavsett om det gäller landsvägs eller järnvägstrafik, luft eller sjöfart -- ja, kort sagt hur hela trafikområdet skall kunna bli miljövänligare. År 1988 fattade riksdagen beslut i stora övergripande trafikfrågor. Det skedde när vi behandlade proposition 1987/88:50 med titeln Trafikpolitik inför 90-talet. I den nu föreliggande propositionen påminner regeringen oss om vad som blev det övergripande målet för trafikpolitiken efter riksdagsbehandlingen 1988. Det målet är att medborgarna och näringslivet i landets olika delar skall erbjudas en tillfredsställande, säker och miljövänlig trafikförsörjning till lägsta möjliga kostnad. Var vi än bor i detta avlånga land skall vi ha tillgång till trafiksäkra, resurssnåla och miljövänliga transportmedel för våra grundläggande transportbehov. Trafikförsörjningen skall ske på ett sådant sätt att vi bibehåller och helst förbättrar den regionala balansen. Därför måste vi ha tillgång till både personbilar, bussar och snabbtåg, till dieseldrivna lastbilar och eldrivna godståg, till både flyg och sjöfart och kanske mycket mer. Vi kan alltså inte generellt säga nej till vissa transportslag enbart på grund av att de kanske inte är så miljövänliga som andra eller så kostnadseffektiva som eventuella, när de ur samhällsekonomisk synpunkt uppfyller våra behov. Mycket har gjorts på trafikens område sedan miljömedvetenheten blev så pass stor att vi förstod att trafiken är en av de största miljöförstörarna. De som i den här debatten säger och kanske också annars ofta hävdar att den socialdemokratiska regeringen inte lägger fram några konkreta förslag till förbättringar eller ställer några krav på ny teknik har nog inte tagit del av vad som hänt ute i samhället under de senaste 20 åren vad det gäller trafik och miljö. Jag erkänner att behovet av åtgärder är stort på trafikens område. Många miljöstörande fordon skulle man vilja skrota bort från trafikarbetet. Utskottsmajoriteten anser dock att de åtgärder som regeringen föreslår är tillräckliga för att uppnå ett delmål när det gäller att klara det framtida transportbehovet utan att vi äventyrar framtiden för kommande generationer. Men då är det viktigt att det konstruktiva arbete som pågår med att skapa miljöanpassade transportsystem intensifieras i enlighet med regeringens proposition om en god livsmiljö. I det sammanhanget är trafikens kostnadsansvar en mycket viktig utgångspunkt. Fru talman! Som vanligt när utskottsbetänkanden skrivs har det i detta fall från olika håll förts fram helt olika synpunkter på hur problemen skall lösas, bl.a. genom en detaljstyrning av samhällsutvecklingen. Utskottsmajoriteten anser att riksdagen skall lägga fast riktlinjerna -- ange hur högt vi skall lägga upp ribban, inte hur vi skall ta ansatsen för att kunna ta oss över ribban. Fru talman! För att spara ytterligare tid åt kammaren hänvisar jag till de argument som utskottsmajoriteten anför på s. 12, 13 och 14 i betänkandet och till den kammardebatt som vi hade under gårdagen. Eftersom ett flertal av de förslag som läggs fram i reservationerna redan har behandlats i andra betänkanden från utskottet eller i betänkanden från andra utskott under innevarande riksmöte begränsar jag mig till det sagda och yrkar avslag på samtliga reservationer och bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Det var ett väldigt allmänt tal som Jarl Lander höll. Frågan är vad han menar med sina litet svepande formuleringar. Det lät på honom som om någon i riksdagen skulle ha sagt nej till något trafikslag. Jag måste fråga: Vem har gjort det? Jag har under dessa tre år inte sett någon göra det. Jarl Lander tyckte inte att vi skulle tala om hur vi skulle ta oss över ribban, bildligt talat! I går blev jag kritiserad av andra företrädare för socialdemokratin för att inte tillräckligt i detalj tala om hur vi skall ta oss över olika ribbor. Jarl Lander hade mest svepande formuleringar för att slippa diskutera en svår fråga.

Fru talman! Jag vill börja med att citera skalden Erik Axel Karlfeldt. Han skrev en dikt 1917, Till en jordfördärvare. Jag citerar de två sista stroferna. ''Men den som hejdar växtens fart och lägger jord igen begår en synd av grövre art än den som dräper män. Gå annorstädes hän och driv ditt spel till slemt fördärv men skona markens gröna liv Vilka är det då som begår lustmord på den svenska jordbruksmarken i dag? Jag menar att det i första hand är socialdemokraterna och folkpartiet. Men alla partier som deltog i 1990 års jordbruksuppgörelse är medansvariga. De är också medansvariga till den betydande förtvivlan och bitterhet som råder i mycket stora grupper av jordbrukare runt om i Sveriges land i dag. Miljöpartiet har en annan jordbrukspolitik, en politik som vill samarbeta med jorden långsiktigt, som vill utnyttja jorden. Vi vill ha ett ekologiskt sunt jordbruk där på sikt konstgödning och kemiska bekämpningsmedel skall elimineras. Det kräver i sin tur ett gränsskydd och en avgifts och skattepolitik som gör ett sådant bruk möjligt. Odlingsmark och skog hör till mänsklighetens oskattbara tillgångar som svarar för huvuddelen av mänsklighetens behov av föda. De är tillgångar som ur moralisk synpunkt måste anses tillhöra hela mänskligheten och skall utnyttjas med ansvar inför både nu levande och kommande generationer. Det är därför aldrig likgiltigt för världssamfundet eller för det enskilda landet hur dessa naturtillgångar förvaltas. Trots uppodlingsförsök har tillgången på jordbruksmark per invånare i världen minskat för varje år under det senast gångna decenniet. Sedan Dessutom minskar på grund av försaltning och andra skador produktiviteten. IVL beräknar att svensk jordbruksmark har förlorat värden för 90 miljarder under efterkrigstiden. De lagar som reglerar bruket av odlingsmark och skog måste ta hänsyn både till brukarens och till samhällets intressen. Samhället måste då fattas i vid mening och inkludera andra folk och kommande generationer. Det finns i vår kultur en tendens att översätta våra erfarenheter från industriell produktion till alla livets områden. Eftersom det är rationellt att tillverka motorer i stora fabriker, har många trott att det är rationellt att utbilda barn i stora skolor. Man har trott att jordens bruk kan jämställas med industriell produktion, trots att det rör sig om oerhört komplicerade biologiska processer, där människan har medverkat och påverkat sedan årtusenden. Detta synsätt har legat bakom det sovjetiska kolchossystemet -- jordbruk som industri. Det finns också i vårt land liknande föreställningar om att jorden och skogen kan brukas lika bra med anonymt, storskaligt ägande i aktiebolagsform. Hela den statliga politiken på jordbruksområdet under efterkrigstiden har varit starkt influerad av tanken att jordbruk kan likställas med industri. Sådant tänkande har präglat jordförvärvslagen, vars främsta syfte har varit att skapat rationella brukningsenheter. Enligt miljöpartiets uppfattning är detta ett materialistiskt, kortsiktigt och okunnigt betraktelsesätt. Erfarenhetsmässigt har, enligt miljöpartiets mening, storskaligt jordägande av stat, kommun och stora bolag och andra storägare oftast visat sig vara mindre ansvarsfullt och mindre effektivt än ägande i måttlig skala, där ägarna eller ägaren själv deltar i jordens bruk. Enligt miljöpartiets samhällssyn är det väsentligt att undvika att jorden blir föremål för spekulativt ägande av människor som inte betraktar jorden som något annat än en kapitalplacering. Likaledes är det inte acceptabelt att ett jordbruk behandlas som en fritidsbostad för förmögna personer, som har helt andra huvudsysselsättningar och intressen än jordbruk. Med bo och brukarplikt löser man många av de problem som jag har antytt här. En del andra reservanter oroar sig för att det svenska jordbruket skall köpas upp av utländska kapitalister som vill ha sina gårdar som fritidsbostäder, kanske som jaktmarker. Miljöpartiet menar att utlänningar är välkomna, om de vill bo och bruka den mark som de förvärvar. Det skulle vara intressant att veta vad centern och vänsterpartiet menar i sina reservationer 4 och 5. Där pekar man på problemet med utländska förvärv, men anger såvitt jag kan se inte någon som helst lösning. Man skall bara tala om för regeringen att detta är ett problem. Det vet ju många att det är. Jag skall inte i detalj gå in på hur miljöpartiet vill införa och tillämpa bo och brukarplikt. Det framgår tydligt och detaljerat av våra motioner. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 9.

Fru talman! Det är riktigt att er plats i jordbruksutskottet inte har stått tom, men det gäller också att fylla den med innehåll. Jag var med i den jordbrukspolitiska arbetsgruppen och där stod miljöpartiets plats tom vid de allra flesta sammanträden.

Fru talman! Under en ganska lång följd av år har moderata samlingspartiet motionerat och fört fram förslag om en förenkling av jordförvärvslagen. Sören Wiberg har som ensamutredare sett över detta lagkomplex. Han har på ett förtjänstfullt sätt visat att lagen inte har uppfyllt de mål som den var tänkt att uppfylla. Det är alltså en dålig lag som inte har fungerat. Om man vill komma till rätta med jordförvärvslagen, kan man gå två vägar. Den ena vägen är att konstatera att lagen inte har fungerat, att den är ganska tandlös och att man därför lika gärna kan ta bort den. Den andra vägen är att konstatera att jordförvärvslagen har fungerat på ett tillräckligt bra sätt, och att man därför bör gå in och reglera ytterligare. Alltså: reglering föder regleringar. Det är de alternativ som man har haft. Som tur var lade Sören Wiberg fram förslag om att man skulle avreglera mera. Håkan Strömberg åberopade här tidigare propositionen. I den sägs att det med en ändrad livsmedelspolitik ställs krav på lantbrukarna att de skall agera som företagare. Om lantbrukarna går med på detta, skall de också få möjligheter att inom vissa ramar agera som företagare. Det fordrar då, om vi skall ut på en fri marknad, också ökad frihet att handla mark, som utgör en av produktionsresurserna. Den lagstiftning som har gällt fram till nu har inte tagit hänsyn till att det finns både ett köpar och ett säljarintresse. Jag skall inte utveckla detta närmare, för det tillåter inte min taletid. Men jag vill bara säga att nuvarande lagstiftning inte har lämnat utrymme för marknadsinstrumenten, utan den har i stället fört med sig en oacceptabel inblandning i affärerna av utomstående. Bo och brukarplikt hör till regionalpolitiken. Jag tror att man borde fundera väldigt noga över vad en sådan plikt kan innebära. I de verkliga glesbygdsområdena, där man skulle ha bo och brukarplikt, måste man i så fall se till att de som bor där har försörjningsmöjligheter. Då skall vi driva landsbygdspolitik, och visserligen kan jordbrukspolitiken utgöra en del av denna, men då måste man se till att de människor som bor i de verkliga glesbygdsområdena har möjligheter att pendla osv. Jag tror att beskattningen har en betydligt större inverkan på boendet i glesbygden än vad lagstiftningen har. Därför avvisar vi det regionalpolitiska resonemang som förs i propositionen. När det gäller de mest utsatta områdena i det här landet från arrenderingssynpunkt, främst Kopparbergs län, har jag också svårt att begripa hur man med jordförvärvslagstiftningen skall kunna lösa arrenderingsproblemen. Jag har svårt att tro att det går. Vi ställer oss avvisande till detta, eftersom det är onödigt. Fru talman! Jag vill yrka bifall till reservation 2, där vi drar gränsen för förvärvsprövning mellan fysisk och juridisk person. En enskild persons köp skall inte förvärvsprövas. Däremot vill vi hålla fast vid den gamla regeln att det för juridiska personer skall gälla samma förvärvsprövning som i dag. Jag yrkar bifall till reservation 2.

Fru talman! Mot bakgrund av det som Sven Eric Lorentzon sade om att man vill inskränka lagens tillämpningsområde har jag litet svårt att förstå varför man i så fall inte anser att vänsterpartiets förslag är ett steg i rätt riktning. Vårt förslag innebär en ytterligare inskränkning av de fall där det behövs en förvärvsprövning. Om man i hela landet har principen att den som har för avsikt att bo och bruka en fastighet ges företräde, dvs. får köpa fastigheten utan prövning, innebär det att man begränsar lagens tillämpningsområde. Det borde väl vara tilltalande med tanke på de moderata ståndpunkterna. Jag har litet svårt att förstå logiken i resonemanget.

Fru talman! Jag hade inte tänkt, och har heller inte förberett mig för, att gå in i en djupare ideologisk debatt om jordförvärvspolitiken. Annika Åhnberg sade att man kan ha förvärvsprövning i hela landet. Men min logik säger mig att på det sättet som jag har upplevt förvärvsprövning hitintills är större delen av förvärven släktförvärv och går utanför förvärvsprövningen. Dessutom anser jag att detta ger för stort utrymme för godtycke. Jag skall ge Lars Norberg ett exempel, som jag har berättat om många gånger tidigare när jag har varit ute och talat, men även Lars Norberg kan behöva höra detta. I min hemby fanns ett äldre par. De hade fyra barn, två flickor och två pojkar. De lade ner allt som de tjänade på ungarnas utbildning, och det gjorde de jättebra. Barnen utbildade sig till ingenjör, lärare och sköterska. Denna man och kvinna var helt utslitna och hade begärt undantag från ATP, eftersom de inte hade haft råd att vara med -- man kunde ju begära undantag. De blev erbjudna ett mycket bra pris av grannens son för sin fastighet. Han hade en villa nere i byn och ville flytta hem till granngården och hjälpa sin far. Alla skulle tjäna på detta. Men dessa äldre människor blev nekade att sälja fastigheten därför att priset var för högt. De fick sänka priset. Nu är detta några år sedan, och jag tror inte att de skulle blivit nekade i dag. Då säger jag så här: Denna familj som hade slitit och släpat hela sitt liv hindrades av myndigheterna att ta ut sin välförtjänta pension. De såg ju sin fastighet som en pension. Herr Norberg, jag undrar vilket samhälle som ni i miljöpartiet vill ha om allt detta skall prövas. Då kommer sådana som herr Norberg och andra miljöpartister att sitta och reglera vem som bor var. Jag beklagar detta, och jag önskar inte landsbygden att hamna i en sådan situation igen. Jag tror mycket mer på frihet och marknadskrafter, vilket är ett ont ord för många, men jag tror att marknadskrafterna i detta sammanhang sköter detta betydligt bättre än andra.
Fru talman! Det är inte så att vi från vänsterpartiet älskar regleringar för deras egen skull och för att vi så gärna vill att samhället skall lägga sig i precis alla delar av människors liv. Men ibland kan alternativet, dvs. de fria marknadskrafterna, vara ännu värre. Och det tycker vi i det här fallet. Sven Eric Lorentzon har redogjort för ett enskilt fall. Och jag kan hålla med honom om att konsekvenserna var mycket olyckliga. Men det finns oerhört många fall där avsaknaden av reglering och de fria marknadskrafternas tillämpning också leder till mänskliga tragedier. Det svåra är just att göra avvägningen, balansgången. Jag har från moderat håll inte hört något förslag eller någon syn på hur man skall komma åt de problem som denna lagstiftning är avsedd att komma åt. Hur menar moderaterna att man från samhällets sida skall försöka vara med och i någon mån ge företräde för dem som vill bo på landsbygden och bruka en jordbruksfastighet, eller är det fullkomligt ointressant? Skall man från samhällets sida inte på något sätt försöka bidra till att upprätthålla en levande landsbygd. Vad denna lagstiftning handlar om är inte att förbjuda andra typer av förvärv utan att man undantar de som vill bo och bruka från förvärvsprövningen, men man prövar de andra förvärven. Jag undrar hur man från moderat sida i stället vill åtgärda dessa problem.
Fru talman! När man genomför bo och brukarplikt upphör ju all prisreglering. Då tar marknaden över så att jorden kommer att värderas efter dess produktionsförmåga av dem som är villiga att bo på och bruka fastigheten. Den principen är förfärligt enkel, Sven Eric Lorentzon. Det är en marknadsekonomisk princip. Det enda som är viktigt är att jordens värde sätts efter dess bruksvärde och inte efter rekreationsvärde eller spekulationsvärde. Därigenom förpliktar sig den som förvärvar en fastighet också att bo på och bruka den. Detta hade väl även gällt det gamla parets köpare om han som bodde i villan i byn hade varit villig att som deltids eller heltidsjordbrukare ta över. Då hade det varit helt i i sin ordning. Men vi har aldrig kommit med några förslag om prisreglering i detta sammanhang. Tvärtom kan detta innebära att all prisreglering avskaffas, eftersom jorden blir värderad efter det som den verkligen skall användas för. Vi har alltså en mycket stark känsla för jordens värde såsom det absolut mest livsnödvändiga för alla människor som bor i detta land och alla människor som bor på denna planet.

Fru talman! Det finns ingen anledning att föra någon ytterligare debatt om detta. Förvisso vill jag hemskt gärna att folk bor på landsbygden. Jag bor själv på landsbygden, och har förmånen att besitta en släktgård. Få människor vet vad tradition, ägande och brukande innebär såsom en bonde som har fått ta över släktgården. Jag blir litet illa berörd av att bli missförstådd, men det är väl jag som uttrycker mig dåligt. Visst vill vi att folk skall få bo på landsbygden. Men jag tror inte att man åstadkommer det med denna lagstiftning. Jag tror att man åstadkommer det genom att stimulera folk. Och jag ber er att fundera på detta. Det finns nämligen en uppenbar risk att man så att säga leder in folk att bosätta sig på landslbygden där de inte kommer att ha möjlighet att försörja sig och sin familj. Jag varnar för det. Som Lars Norberg säger försvinner prisprövningen, vilket jag tycker är riktigt. Det finns nämligen ingen byråkrat som kan sätta marknadsvärdet, man kan knappt sätta bruksvärdet, eftersom det inte finns två bönder i det här landet som är lika. Vi har olika metoder, vi ser olika på detta, och vi värderar sakerna olika. Jag är hemskt glad över att prisprövningen i alla händelser försvinner. Äntligen kan man få sin fastighet värderad, och det får man främst genom en köpare som är intresserad. Fru talman! Jag tänker inte inlåta mig på någon längre debatt, utan jag slutar med detta.

Fru talman! Jag begärde ordet på nytt med anledning av det replikskifte som jag tidigare hade med Lars Norberg. Replikmöjligheterna gav mig inte tillfälle att bli klar med den diskussionen. Med anledning av Lars Norbergs sista replik vill jag tillägga att jag och vänsterpartiet i väldigt hög grad delar uppfattningen att ett ekologiskt anpassat jordbruk, det som kallas alternativ odling, är oerhört viktigt. I dag kan man säga att det är en nisch, som det brukar heta med ett modeord, inom jordbruket, eftersom det omfattar ungefär 40 000 hektar av de 2,9 miljoner hektar åker som finns. Jag håller helt med om att detta i framtiden måste bli den bärande delen i jordbruket av de skäl som vi har talat om. Jordbruket måste ha ett fungerande kretslopp. Man skall inte ständigt behöva tillföra energi utifrån och göra jordbruket beroende av detta. Frågan är hur man kommer dit. Det räcker inte med att säga att vi vill att jordbruket skall finnas i hela landet, att det skall vara lönsamt i hela landet och att det skall vara ekologiskt anpassat. Det handlar även om den ganska mödosamma processen att hitta de metoder som möjliggör detta. Där tycker jag att miljöpartiets politik brister: inte i ambitionen, som jag delar, men i metoderna. De motioner som jag har haft tillfälle att studera innebär sammanfattningsvis en oerhört hård detaljstyrning och reglering av det svenska jordbruket och en tvångsanpassning till det ekologiska lantbruket. Det måste ändå vara en process, som sträcker sig över tiden och som bygger på att de svenska jordbrukarna ansluter sig till dessa tankar, därför att de vill bruka jorden på detta sätt. Därvidlag har vi skilda meningar. Vi tror inte att det svenska jordbruket skulle överleva den mycket hårdhänta omställnings och detaljregleringsprocess som miljöpartiet vill leda det in i. Därför tycker jag att det är minst sagt övermaga av miljöpartiet att anklaga alla andra partier för att bedriva mord på det svenska jordbruket och den svenska landsbygden, medan miljöpartiet skulle vara den stora räddaren. Riktigt så enkelt är förhållandet faktiskt inte.

Fru talman! Rom byggdes inte på en dag. Omställning av svenskt jordbruk kan inte heller ske på en dag. Men det gäller att börja och komma i gång med omställningen till ett ekologiskt sunt jordbruk. Om jag är rätt underrättad, har vänsterpartiet alldeles nyligen uttalat att det accepterar ett sänkt gränsskydd i år trots den överenskommelse som träffades i jordbruksuppgörelsen förra året. Detta kommer nog att leda till ytterligare svårigheter och ytterligare nedläggningar av jordbruksmark.
Fru talman! Som jag förut sade kommer riksdagen redan i nästa vecka att få tillfälle att diskutera gränsskyddet. Jag tror att det är bättre att vi återkommer till denna debatt i det sammanhanget. Vi från vänsterpartiet menar att en livsmedelspolitik måste vara till nytta både för konsumenter och för producenter. Därför tycker vi att gränsskyddet skall förhålla sig till de inhemska prisnivåer som man får efter den avreglering som man fattade beslut om förra året i fullt medvetande om att den skulle leda till ett prisfall. De effekterna skall föras fram och komma även konsumenterna till godo.

Värderade talman! Ett enigt försvarsutskott föreslår att riksdagen antar ett av regeringen framlagt förslag om ändring i lagen om vapenfri tjänst. Ett större ansvar kommer att läggas på den enskilde värnpliktige. Hittills har en utredare försökt komma underfund med om den värnpliktiges motvilja mot att lära sig använda vapen är så stark att han skall beviljas vapenfri tjänst. Med det förslag, som vi nu skall göra till beslut, kommer en värnpliktigs ansökan om vapenfri tjänst att bifallas på den vapenfries egen försäkran om han -- som det står i lagtexten -- kan antas ha en sådan allvarlig personlig övertygelse rörande bruk av vapen mot annan som är oförenlig med värnpliktstjänstgöringen. Värderade talman! Detta är en väldig framgång för de vapenfria tjänstepliktiga. De har ofta känt sig kränkta och missförstådda av nitiska utredare. Nu sätts den värnpliktiges egen ärlighet i första rummet. Även för folkpartiet liberalerna -- och våra föregångare i Sveriges riksdag -- är det här ett historiskt ögonblick. Tusentals svenska män har dömts till fängelse, därför att deras eget samvete hindrat dem från att bära vapen. Denna konflikt mellan staten och den enskilde har ofta diskuterats i riksdagen. Den första motionen i ämnet väcktes redan 1898 av Jacob Byström -- en av det svenska frisinnets stora pionjärer i riksdagen. Sedan dess har frisinnade, liberaler och folkpartister gång på gång föreslagit mer humana villkor för dem som av samvetsskäl inte vill utbilda sig i vapens bruk. Via ett antal förbättringar under årens lopp har vi nu nått ända fram, som man brukar säga. Jag ser att på läktaren sitter folkpartisten Sven Gavlevik. Han har utanför riksdagen i en mängd tidningsartiklar pläderat för bättre behandling av de vapenfria tjänstepliktiga. Även för honom måste försvarsutskottets betänkande vara ett synnerligen välkommet dokument. Jag vill inte att mitt inlägg här skall uppfattas som att jag slår mig för mitt bröst och endast berömmer folkpartiet liberalerna för ett enhälligt utskotts betänkande om förfarandet vid ansökan om vapenfri tjänst. Ni har nog ändå förståelse för att jag med stor glädje fullföljer en 93 år lång kamp för de vapenfria med att yrka bifall till försvarsutskottets hemställan i betänkande Värderade talman! Jag vill sluta med att citera ur två olika skrifter för att beskriva dem som vägrar bära vapen. Så här står det bl.a. i Jacob Byströms motion -- nr 32 i Sveriges riksdag 1898: ''Vidare bör erinras derom, att dessa personer icke i något som helst afseende äro farliga för samhället. De äro fredliga medborgare, som icke gjort sig skyldiga till laster och brott. De lefva ett fromt lif och vilja vara trogna undersåtar. De vörda Konungen och älska fäderneslandet, men de hålla före, att de kunna visa Konungen sin vördnad och fosterlandet sin kärlek utan att lära sig vapnens bruk.'' Det var alltså 1898. En modernare version har Tage Danielsson skrivit. Först citerar han dåvarande justitieminister ''Min bestämda uppfattning är att frihetsberövande i någon form bara kan försvaras med rena skyddssynpunkter. En del människor måste på något sätt tas om hand för att vi skall kunna skydda oss från dem. Det gäller yrkesmässigt bedriven brottslighet, narkotikalangare, grova våldsmän, osv.'' I ett upprop med anledning av att en hungerstrejkande vapenvägrare släpptes ur fängelse skriver Tage Danielsson: ''Lås era dörrar! Friden är slut! Vapenvägrarn har sluppit ut! Upptrappa kampen mot ickevåldsverkare! Skaffa poliserna muskelförstärkare! Tänk om han kommer där, kristen och galen, och vägrar anfalla folk på Centralen! Tänk om han gör sig oskyldig till dråp, Tänk om han ickevåldför sej på tjejer! Sätt'en i buren igen, Lennart Geijer! Mot en sån där kan man inte va snäll. Somliga måste man sätta i cell. Humanitet, i princip, är försvarlig, men denne man är ju samhällsofarlig! skyldig till oinnehav av vapen! Sätt honom åter på slangmatsdieten! Han är en fara för osäkerheten.'' Värderade talman! Kampen för en respektingivande behandling av vapenvägrare är förd till ett lyckligt slut.

Fru talman! Om det föregående ärendet innebär att ett av de principiellt viktigaste besluten under det här riksmötet fattas efter nästan 100 års kamp för respekt för individen som nu har förts till sitt slut, är det här ett litet mera prosaiskt betänkande. Det handlar om sotning. Även här kan man tänka litet bakåt i tiden. Jag hävdar att vårt sotningsväsende egentligen är ett slags kvarleva av skråväsendet. Man kan säga -- det gäller den offentliga sektorn -- att det som finns har ett oerhört övertag mot någonting nytt. Att någonting finns är det starkaste argumentet för att det skall finnas kvar. Frågan ställdes inte minst här i riksdagen för ett antal år sedan: Behövs sotning? Då sade man i riksdagen att man inte visste det, men att man skulle kunna låta verken undersöka saken. Hade man velat införa någonting hade det naturligtvis inte räckt som argument, men när man skall ta bort någonting måste man först veta om det behövs. Det har tagit nu ett halvt årtionde för att utreda detta, vilket skett med hjälp av en myndighet och naturligtvis av representanter för sotarna. Man har kommit fram till att det nog är bra med sotning. Det går inte att säga att det skulle bli fler bränder om man inte hade sotning, men sotning är förmodligen bra. Det är naturligtvis svårt över huvud taget i det politiska arbetet att ompröva saker, eftersom det är ett så oerhört trögt system och det som finns har ett så oerhört övertag. Nu föreligger alltså en fyrpartireservation, som i ett avsnitt utgår från en enskild motion av Barbro Sandberg och som gäller sotning. Man skriver i reservationen ''att regeringen bör pröva möjligheten att låta det reglerade kravet på sotning - - utgå ur räddningstjänstlagen - -.'' Det innebär inte att man vet om sotning är bra eller inte. Men det får man bedöma. Det finns väldigt mycket som kan vara bra när det gäller att undvika bränder -- hur folk uppträder, olika material osv. Det finns mycket att göra där. Sotning är en av många åtgärder, och den får vägas mot andra. Det naturliga är att försäkringsbolagen betonar att det är viktigt med sotning och att det påverkar premierna. Det blir förmodligen så nu att vi sätter in väldigt mycket resurser på sotningssidan. Hade pengarna satsats på annan brandförebyggande verksamhet, hade det förmodligen varit bättre. Detta innebär alltså inte att sotning skall upphöra, utan det får ankomma på de människor som bor i och äger hus att ordna saken tillsammans med försäkringsbolagen. Det behövs inte någon speciell lagstiftning om detta. Jag yrkar, fru talman, bifall till reservation 2.

Fru talman! Jag är sannolikt inte den rätte att för det första replikera Hans Lindblad och för det andra att yrka bifall till utskottets hemställan vad avser momenten 1 och 3. Om jag likväl gör det, så gör jag det på den, som vi moderater tycker, tämligen goda grunden att när det gäller folkpartiets reservation 1 tycker vi ungefär lika. Men vi har uppriktigt sagt i vår grupp inte diskuterat de praktiska konsekvenserna av att helt privatisera räddningstjänsten i denna del. Det för, fru talman, med sig att jag inte är beredd att stödja den, även om jag för övrigt delar denna synpunkt. Hur det nu blir, fru talman, med yrkandet angående moment 2 vet jag inte. Rimligen kommer ingen att yrka bifall på den punkten, men vi får väl se hur det blir när propositioner ställs på detta i morgon. Det vore intressant att erfara en situation där ingen de facto har yrkat bifall på en punkt, men där möjligen reservationen, med den enkla logik som skulle ha gällt i annat sammanhang, kan bli bifallen av kammaren utan att någon har yrkat bifall till densamma.

Herr talman! Lars Norberg har under sin tid i riksdagen upptagit denna kammares tid med ganska många inlägg. Han har kämpat väl. Men jag måste säga att jag blir mer och mer fundersam över miljöpartiets framtidsinriktade modeller. Lars Norbergs modell kan -- vad jag förstår -- i nästan alla frågor sammanfattas med att det var bättre förr. Jag måste ställa en fråga till Lars Norberg: Syftar miljöpartiet till att återgå till ett stamsamhälle? Är det en så lång tillbakagång som miljöpartiet vill ha? Jag kan inte tolka Lars Norbergs inlägg i de flesta sammanhang på något annat sätt. Det handlar faktiskt om att anpassa även värdepappersmarknaden till nuet och den verklighet som vi lever i. Det gäller att anpassa oss till länderna runt omkring oss, eftersom de finansiella rörelserna kommer att bli mer och mer internationella. Det gäller att ge systemet en spänstigare modell, men även att sätta in regleringar där det behövs.

Herr talman! Miljöpartiet har alltsedan riksdagsinträdet 1988 regelbundet motionerat om en nedtrappning av verksamheten och en begränsning av de statliga anslagen till Studsvik. Våra huvudyrkanden har varit att den kärntekniska forskningen och utvecklingen skulle begränsas till sådant som är relevant för kärnkraftsavveckling och slutförvaring. Utgångspunkten är att kärnenergin är en miljömässigt och moraliskt förkastlig verksamhet som bör avvecklas både i Sverige och internationellt. Utifrån detta bör statsmakterna agera. yrkade vi att avgifter från kärnkraftsproducenterna för att ta hand om avfall, huvudsakligen från öre/kWh. Detta skulle ha möjliggjort att avfallsfrågorna kunnat lösas relativt snabbt. Nu sparas och produceras avfall som man inte tycks ha en aning om hur det skall tas om hand. Det är i och för sig tillfredsställande att regeringen nu insett att någonting bör göras åt Studsvik AB och att man inte bara kan fortsätta att täcka förlusterna genom årliga mångmiljonanslag. Forskningsanslag borde ju beviljas av forskningsansvariga myndigheter och ej direkt av riksdag och regering. Det framgår att regeringen och miljöpartiet de gröna inte har samma moraliska och miljömässiga värderingar när det gäller kärnenergin. De praktiska slutsatserna blir då vitt skilda. Miljöpartiets syn på kärnenergin grundar sig på en samlad värdering av hela den kärntekniska verksamheten, från uranbrytning till bomber, reaktorer och slutförvar av utbränt kärnkraftbränsle. Det är hela detta verksamhetsområde som den gröna rörelsen i alla länder vill avveckla. Försöken att försvara den kärntekniska verksamheten med att den skulle vara ett alternativ till fossilbränsleanvändningen och en räddning undan koldioxidproblematiken avvisar vi som okunnigt önsketänkande eller medvetet vilseledande. Det finns bara ett ansvarsfullt handlande i dessa energifrågor, nämligen att drastiskt minska fossilbränsleanvändningen och att avskaffa kärnkraften. Det går att göra utan att landet råkar ut för nöd och fattigdom -- om man bara vill. Miljöpartiet har sedan riksdagsinträdet 1988 regelbundet framställt konkreta förslag på hur detta skall gå till. Eftersom verksamheten i Studsvik är inriktad på vidareutveckling av kärnenergin bör huvuddelen av verksamheten avvecklas. Den är i statens ägo, och det står staten fritt att lägga ned den. Det är upprörande att staten år efter år fortsätter att subventionera kärnkraftsindustrin. Den har faktiskt ekonomiska resurser att stå på egna ben. Vissa delar av Studsvik kan motiveras med hänsyn till den kunskap som bör finnas för att ta hand om kärnenergins avfall när kärnenergin avvecklas senast år 2010. Det finns dock enligt vår uppfattning ingen bra lösning på avfallsproblemet, men det gäller att välja den minst dåliga lösningen. Dessa delar bör vara tillgängliga och öppna för insyn och ägas av staten men finansieras av de fonder för kärnkraftsavfallets hantering som finns. De delar av verksamheten som inte sysslar med kärnenergi bör ombildas till ett statligt utvecklingsbolag. Vi har inom miljöpartiet kunnat konstatera att det finns ett stort behov av en halvindustriell verksamhet där man kan utveckla miljövänlig teknik fram till användbara och utprovade prototyper. Det gäller främst komponenter, maskiner och anläggningsdelar inom energiområdet, inriktade på energieffektivisering och tillförsel, omvandling och användning av förnybar energi. Det kan gälla utveckling av bränsleceller, batterier och mycket annat inom energiområdet. Det kan gälla projekt på mer kort sikt av typen hybridbilar, biogas, vindenergi eller på längre sikt, såsom bränsleceller och vätgasteknik. Vi avvisar regeringens förslag att låta Studsvik AB ingå i Vattenfallskoncernen inkl. förvaltandet av fastigheterna. Vi har i flera tidigare motioner krävt att Vattenfallskoncernen skall delas upp, slås sönder och till stor del utförsäljas. Det är vår grunduppfattning. Med den omläggning av verksamheten i riktning mot teknikutveckling på ett tämligen brett fält -- bl.a. inom fordonstekniken -- som vi föreslår, är det under alla omständigheter olämpligt att låta Vattenfall bli huvudman. reaktorn, som inte är nödvändig med hänsyn till kärnkraftsavvecklingen skall läggas ned. Det framgår av propositionen att för universitetsforskningen behövliga tjänster billigare kan köpas i utlandet. Den resterande nödvändiga kärnenergiverksamheten skall finansieras av fonden för omhändertagande av kärnavfall. Verksamheten bör överföras till statens kärnkraftsinspektion och organiseras som dess forskningsavdelning. Lokaler för verksamheten hyrs av Studsvik AB. Studsvik AB skall vara ett av staten helägt bolag för forskning och utveckling inom energirelaterad teknik i vid bemärkelse. Inriktningen skall vara industriell utveckling och forskning inom energioch transportområdena med syfte att ta fram forskningsresultat och prototyper som utnyttjar eller främjar energieffektivitet och ekologiskt sunda energialternativ. Bolaget skall fortsättningsvis sortera under industridepartementet och samarbeta med det nya näringspolitiska verket, med programrådet för ett avfallssnålt samhälle -- som vi vill utvidga och ombilda till Delegationen för ekologisk teknik --, med transportforskningsberedningen, etc. Det särskilda programråd för Studsvik som inrättades år 1990 bör omorganiseras med hänsyn till de förändrade arbetsuppgifter som här föreslagits. Man kan inte vänta sig att verksamheten vid bolaget skall vara självbärande. På sikt kan man hoppas på att verksamheten delvis kan finansieras av licenser och royalty på nyutvecklade produkter, men till en början måste man utgå ifrån att den finansieras dels genom uppdragsforskning, dels genom forskningsanslag -- huvudsakligen inom energiforskningsanslaget -- samt dels genom anslag för större konkreta utvecklingsprojekt. Herr talman! Jag står givetvis bakom de reservationer där mitt namn förekommer men nöjer mig med att yrka bifall till reservation nr 1.

Herr talman! I detta betänkande behandlas, som framgått av tidigare talare, en proposition om omstrukturering av verksamheten i Studsvikskoncernen samt tre motioner. Ett övergripande mål är att den nuvarande verksamheten skall delas upp på tre delar, som var och en skall ges de ägarförhållanden och andra förutsättningar som är mest lämpliga för resp. del. Bakgrunden är bl.a. koncernens ekonomiska svårigheter, som främst är kopplade till den överdimensionerade fastigheten. Samtidigt måste under lång tid framöver reaktorn och övriga kärntekniska verksamheter skötas under stort ansvar och med stor kompetens. En del skall avse kärntekniska anläggningar, som bl.a. innefattar R2-reaktorn. En annan del skall gälla verksamhet som är kommersiellt utvecklingsbar, huvudverksamheten i den nuvarande koncernen. Avsikten med uppdelningen är att man för varje del skall kunna uppnå en lämplig framtida struktur och ägarbild. I motion N124 yrkar motionärerna dels avslag på propositionen, dels på andra riktlinjer för omorganisationen. Även motionärerna som står bakom motion N126 yrkar avslag på propositionen. Motionerna följs upp av reservationer från centern, vänsterpartiet och miljöpartiet. Utskottsmajoriteten delar regeringens uppfattning att den direkta statliga ägarrollen bör minskas så långt som möjligt. Kraftproducenterna kan i det här sammanhanget vara lämpliga ägare, eftersom det i allt väsentligt är fråga om sådan verksamhet som man betalar för, dvs. dekontaminering, omhändertagande av avfall, m.m. Vid de överläggningar som förts har det kommit fram att det finns goda förutsättningar för ett övertagande. Utskottsmajoriteten menar att det också är ägarens och tillsynsmyndigheternas uppgift att avgöra hur länge verksamheten och driften av R2-reaktorn skall pågå. Ur sysselsättningssynpunkt är verksamheten viktig för Nyköpings kommun. Utskottsmajoriteten delar också regeringens uppfattning att en ägarförändring i fråga om R2 reaktorn inte kommer att påverka kärnsäkerheten eller strålskyddsnivåerna. Det är också angeläget att den kommersiellt utvecklingsbara delen ges möjlighet att utvecklas och att den kompetens som finns tas till vara. I motion N125 yrkar motionären att de kommersiellt utvecklingsbara delarna säljs på ett sådant sätt att det kan finnas konkurrens mellan olika köpare. Även denna motion följs upp av en reservation. Regeringen har uppdragit åt Vattenfall att ansvara för omstruktureringen.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

Herr talman! Vattenfall är ett företag som borde syssla med elektricitet, säger Lars Norberg. Jag anser att Vattenfall är ett företag som sysslar just med elektricitet. Det är riktigt att Rune Molin sade att kärnkraften skall avvecklas till år 2010. Det är ett riksdagsbeslut som står fast, och jag har ingen annan uppfattning i den frågan. I själva avvecklingen kan Studsvik spela en viktig roll. I Studsvik bedrivs inte enbart kärnkraftsforskning utan även en del medicinsk forskning. Därför bör verksamheten få fortsätta tills vidare.
Herr talman! Det är möjligt att det finns några små inslag av medicinsk forskning, som man varken i propositionen eller vi i vår motion har tagit ställning till. När det gäller Vattenfall var vi överens om att det är ett företag som skall syssla med elektrisk kraft. Vi anser dessutom att Vattenfall skall delas upp i flera olika företag. Studsvik är däremot en forskningsresurs som redan i dag används för betydligt mer mångsidiga ändamål, såsom utveckling av gasgeneratorer och förbränningsteknik. Det borde kunna ske i ännu större utsträckning. Jag har en lång lista på goda forskningsområden som Studsvik kunde ägna sig åt. Jag värnar också om sysselsättningen i Studsvik, men jag värnar inte om den så mycket att det motiverar att man fortsätter med en utveckling på kärnenergiområdet, som eventuellt kan bli till stöd för ABB Atoms exportplaner. Den verksamheten anser jag också borde avvecklas.

Ärade kammarledamöter! Världsmiljödagen, den 5 juni, firas till minne av öppnandet av FNs stora miljökonferens här i Stockholm 1972. Konferensen, som kom till på svenskt initiativ, blev inledningen till ett ökat internationellt samarbete på miljöns område. Framför allt blev den en inledning till ett nytt miljötänkande och djupgående attitydförändringar till miljön runt om i världen. samlar världen sig för ett kliv framåt med en ny miljökonferens -- om miljö och utveckling -- denna gång i Rio de Janeiro i Brasilien. Bara en jord, löd uppmaningen till deltagarna i Stockholmskonferensen. Det var en uppmaning till ökad insikt och till internationell solidaritet och internationellt samarbete. Mycket har hänt under de senaste 20 åren. I alla delar av världen är miljöfrågorna på frammarsch. FNs miljöprogram, UNEP, har gjort betydande insatser. Internationella överenskommelser har träffats på en rad viktiga områden. Lagstiftning och övervakande organ har införts i de flesta länder. Resurser har satsats. Forskningen har gjort framsteg. Miljöorganisationer och massmedia har påverkat den allmänna opinionen. Allt fler företag antar miljöprogram. Avspänningen mellan öst och väst har skapat nya förutsättningar för ett framgångsrikt miljöarbete. Men samtidigt fortsätter miljöförstöringen. Vi drabbas dagligen av rapporter om skövling av natur, svältkatastrofer, vattenbrist, klimatförändring och luftföroreningar. Men kanske kan vi ändå säga att folk och länder börjar vakna till insikt. Kanske håller världen på att vakna till handling. Men hela ansvaret för miljön kan inte överlåtas på parlament och regeringar eller organisationer. Vi har alla ett ansvar. Det måste till en miljökämpe i varje människa. Det idoga arbetet, de många stegen, de många människorna -- de många ungdomarna -- är det viktigaste. Det gäller att vinna insikten att en god miljö är grunden för ett värdigt liv för alla människor på jorden. Miljön har inga nationella gränser. Det internationella samarbetet måste stärkas. Mycket skulle vinnas om FN fick mer att säga till om på detta viktiga område. Sveriges riksdag knyter stora förhoppningar till miljökonferensen i Rio de Janeiro nästa år och önskar att den blir framgångsrik. Dr. Tolba! I extend a hearty welcome to you from the Swedish Parliament. The floor is yours!

Herr talman! I grunden är centern och moderaterna eniga om att frivilliglinjen är att föredra. Vi skiljer oss dock åt så till vida att vi från centern vill se en snabbare lösning på miljöfrågorna. Knut Billing påstår att det här finns förslag om avtal. Det är riktigt, men det finns inga avtal slutna ännu. Eller om det är fel, var finns då de dokument som skulle kunna användas? Jag och utskottets majoritet har inte funnit att sådana finns. Därmed föreligger inte den situationen att man nu direkt kan gå in i en mer offensiv behandling av bomiljöfrågorna. Vi har därför valt denna linje. Moderatlinjen innebär därmed naturligtvis en ytterligare förhalning. Alla är i dag inte medlemmar och företräds av de parter som diskuterar avtal. Hur vill moderaterna skapa ett heltäckande garantiförslag på den linje de nu har valt? Mot bakgrund av att intensiteten i förhandlingsarbetet har ökat under den senaste tiden är det bra om man nu har ett lagförslag till grund, eftersom det kan påskynda arbetet för frivilliglinjen ytterligare. Jag ser ingen nackdel med det. Det är också ett av motiven till att vi i centern nu accepterar lagstiftningsvägen. Vi behöver ett ökat tryck för att få ökad aktivitet i miljöfrågorna. Slutligen, herr talman, vill jag också peka på att med den ändring av regeringens förslag och den begäran om en utvidgning av garantin som utskottet gör, kommer vi att parallellt kunna vidga garantin så småningom till att även gälla för daghem, förskolor, kontorslokaler osv. Jag ser heller ingen nackdel med det.
Herr talman! Agne Hansson försöker sitta på två stolar samtidigt. Han önskar en frivillighet, men samtidigt säger han att vi måste ha lagstiftning. Vi har fått en redovisning i utskottet -- den kan inte ha gått Agne Hansson förbi -- om det arbete som pågår och om att man är beredd att träffa ett avtal inom en mycket snar framtid. Agne Hansson frågar vad man gör med dem som kanske inte täcks in av detta. Den frågan kan gå tillbaka till Agne Hansson, som vill ha frivillighet. Med frivilliglinjen blir detta naturligtvis ett konkurrensmedel. Byggherrarna är mycket mer intresserade av att anlita entreprenörer som har en utbyggd försäkring, och därmed löser man den frågan. I det förslag som nu är föremål för förhandlingar mellan entreprenörerna och byggherrarna är sådant som skolor, daghem, kontor m.m. redan inbyggt. Det går således mycket snabbt att få in detta. Nu vill Agne Hansson gå omvägen genom att få in det i garantilagen. Det är faktiskt enklare att vänta på överenskommelsen och därmed få detta löst på frivillighetens linje -- den väg som Agne Hansson säger sig innerst inne vilja ha.

Herr talman! Om Agne Hansson nu tror att den här konkurrensfaktorn inte skulle spela den roll som jag antydde utan att det kommer att anlitas företag som inte omfattas av garantisystemet, hur kan då Agne Hansson vilja förespråka en frivillig linje, där det kommer att finnas företag som inte har garanti? Nu förstår jag bättre varför Agne Hansson vill ha en lagstiftning. Han vill egentligen inte ha någon frivillighet, men han törs inte säga detta rent ut. Han vill i grund och botten ha en tvingande lagstiftning. Det är bra att det blev klart utsagt.

Fru talman! Äntligen har vi fått ett betänkande efter en proposition om vår inomhusmiljö och ''sjuka hus'', som det kallas i dagligt tal. Efter lagrådets förnyade studium får vi nu ventilationskontroll och byggnadsgaranti. Visserligen är det väldigt oklart hur ventilationskontrollen skall utformas i praktiken. Efter nästan tre år kom det här betänkandet. Det var bostadsutskottet som hösten 1988 tog initiativet. Jag satt inte själv med i bostadsutskottet, men följde utskottets arbete med stort intresse vid sidan om. Bostadsutskottet har varit pådrivande i denna fråga, medan regeringen litet handfallet och uppenbarligen väldigt sent har reagerat på signalerna och på riksdagens bord lagt fram en proposition under de allra sista skälvande veckorna av detta riksmöte. Jag måste säga att det hade varit direkt pinsamt för regeringen om den inte hade lyckats lägga fram någonting under denna mandatperiod. Under tiden sitter många människor fast i hälsofällor, radonfällor, därför att byggherrar och fastighetsägare av olika slag, både privata och de i allmännyttan, inte har något särskilt tvång över sig att förbättra inomhusmiljön och sina hus. Vi i miljöpartiet de gröna är ändå delvis nöjda, men självfallet menar vi att det är viktigt att gå vidare och utforma mycket tydligare krav på byggnadssektorn i vad gäller inomhusmiljön. I våra reservationer i betänkandet anger vi hur man kan gå vidare, vilket jag tänker kommentera något. Jag skall inte upprepa bakgrunden till sjuka-husdebatten, den tycker jag många talare före mig har beskrivit ganska bra. Bostadsutskottets majoritet har dessutom en god uppfattning om problemområdet sjuka hus. om införande av en lag om byggnadsgarantin att garantitiden skall vara 10 år. Jan Strömdahl i vänsterpartiet föreslår 15 år och vi föreslår i en enskild miljömotion 25 år. En garantitid på 10 år tycker vi absolut är för kort och vi är beredda att diskutera en längre garantitid. När det gäller byggmaterial handlar det om väldigt långsiktiga förändringar, förändringar som ofta är dolda, dvs. inbyggda. Vanligtvis är det just efter 10 år som den här typen av skador börjar krypa fram, och därför menar vi att det vore rimligt att garantitidens längd utsträcks till 15--25 år. Jag finner det intressant att folkpartiet och vänsterpartiet ställer krav på ökade luftflöden, dvs. att man skall sluta använda återluft. Det är ett misstag från vår sida att vi inte deltar dessa reservationer. Vi ställer givetvis upp på dem till fullo. Luft skall inte återanvändas. Allt möjligt annat, precis som Jan Strömdahl var inne på, kan återanvändas, men inte skämd luft. Den skämda luften måste renas i luftlagren innan den åter inandas. Vi vill stödja de reservationer som förhoppningsvis vinner kammarens stöd, särskilt med tanke på att vi nu har fått en aktiv stadsarkitektkår som också påpekar detta. I reservation 11 tags produktinformation om byggvaror upp. Bostadsministern avvisar denna produktinformation i propositionen. Han gör det efter en lång utläggning om EG och EFTA reglerna, som luktar väldigt illa EG-harmoniserat. Vi menar att vi i detta land självfallet måste kunna bestämma själva om vi vill ha produktinformation om byggvaror. Det tycker miljöpartiet de gröna att vi skall ha. Vi skall inte hänvisa denna information till kemikalielagstiftningen, vilken hotar att bli ganska kryptisk. Vilken självbyggare som helst skall kunna läsa på en byggvara vad den innehåller, vad den emiterar samt vad den har för kemiska och andra långsiktiga egenskaper. Konstruktionen kan eventuellt vara sådan att boverket via kemikalielagstiftningen skall ansvara för detta. Men vi är inte säkra på att så kommer att ske. Vi tycker att det skall finnas en lagstiftning, som vi säger i reservation 11, vilken jag aktivt vill yrka bifall till. Härefter följer några reservationer om åtgärder för att motverka problem med s.k. sjuka hus. Det finns tre reservationer om åtgärder för att motverka dessa problem och vår reservation har nr 14. Jag skulle vilja hänvisa dessa reservationer till vår reservation 15, i vilken vi ger uttryck för tanken att bilda Svensk Husprovning AB. När vi har diskuterat den här idén, bl.a. under en bostadsturné som vi har genomfört under våren, ser man ett förklarat sken i ansiktet på byggare, boende och alla de människor som vi har talat med. De förstår genast vad vi menar. Svensk Husprovning, att jämföra med Svensk Bilprovning, innebär att vi skall pröva både våra lägenheter och lokaler vid återkommande besiktningar. Man kan givetvis inte lämna in huset till någon fast besiktningsstation, utan det får bli en ''flygande besiktning''. Någon får åka runt och kontrollera husen vad gäller fukt, mögel och förändringar sedan senaste kontrolltillfället. Radonstrålning kan man kontrollera liksom nya elallergiframkallande magnetiska fält. Saken är den att det finns mycket enklare mätinstrument i dag, som på detta sätt skulle möjliggöra en snabb och verkningsfull kontroll av husen. Vi menar också att man skulle kunna utfärda någon form av körförbud för husen gentemot fastighetsägaren. Man kan tänka sig att hyrorna i en privatägd eller allmännyttig fastighet förs in till ett speciellt konto så länge fastighetsägaren inte åtgärdar det som befinnes vara felaktigt i huset. Detta skulle skapa stor trygghet, en sådan form av trygghet som vi kanske känner tack vara vår svenska bilprovning när vi jämför med andra länder söderut i Europa, där man har mycket bristfällig teknisk kontroll av bilar, och för den delen även av hus. Jag vill alltså yrka bifall till vår reservation 15. Vi tror att Svensk Husprovning är en idé som är väl värd att utveckla vidare. Den har visserligen lagts på riksdagens bord nu under våren, men skulle vi kunna få idén tillstyrkt här i kammaren nu, vore ingen gladare än jag. För övrigt uppmärksammar vi att man redan i dag skulle kunna stipulera att radonmätningar skall ske vid samtliga försäljningar av fastigheter. Det vore en enkel åtgärd för att skapa trygghet och en gemensam riktlinje vid försäljning av hus, så att man inte upptäcker dold radonstrålning i ett hus, som man i så fall har betalat flera hundra tusen kronor för mycket för. Vi tycker också att vi måste gå vidare och sänka gränsvärdet för åtgärder mot radonstrålning till 70 becquerel, en nivå som man faktiskt har i USA redan. Strålskyddsinstitutet brukar i debatten -- jag skall inte dra in kärnkraftsdebatten här -- uppmärksamma att radonstrålning är en aktiv och troligen mycket farligare strålning än den som kärnkraften totalt sett innebär. Beträffande byggfuskavgifter tycker vi att det är riktigt att man skall kunna påverka även redan byggda hus. Byggnadsgarantin kommer att omfatta det kommande byggandet. Men vi vet att det finns för mycket byggfusk i våra bostäder i dag för att det skall vara riktigt hälsosamt. En byggfuskavgift, som vänsterpartiet föreslår, vill vi stödja. Vi menar också, som framgår av en miljöpartimotion, att gränsvärden för lösningsmedel i byggmaterial verkligen måste sättas så lågt att vi inte upplever dem som irriterande och allergi och astmaframkallande, vilket t.ex. Siw Persson var inne på i sitt inledningsanförande. Efter alla utläggningar om teknik för att lösa byggfuskproblem och sjuka hus vill vi uppmärksamma reservation 25 angående byggnaders placering i terrängen. Vi är glada över att även folkpartiet ställer upp på den här reservationen. Självfallet måste man ta till sig beprövade erfarenheter av hur man placerar byggnader i terrängen. Jag kommer från Skåne och vet mycket väl att skåningarna förr i världen visste hur man byggde för att skydda sig mot klimatets härjningar. Det har man fullständigt glömt i dag. Man har skapat vindpinade, höga, smala fasader, som ger enorma virvelvindar. Samtidigt kan man placera stora nya bostadsområden i dalsänkor med ständiga fuktfickor, kallfickor och kallras. Det är ett sätt att bygga som vi i stort sett satt igång med efter andra världskriget. Det måste vi sluta med. Vi måste lära oss att bygga på det sunda och naturliga sättet. Vi måste bygga i god terräng och inte i sluttande terräng, som ger de svårigheter som, i kombination med dåligt utprovade byggnadsmaterial, medför att husen helt enkelt blir sjuka och vi med dem. Fru talman! Jag yrkar aktivit bifall till våra reservationer 11, 15 och 25 samt stödjer den reservation som folkpartiet och vänsterpartiet kan votera fram tillsammans med oss och som gäller luftflöden och stopp för användning av återluft. I övrigt står vi självfallet bakom de reservationer som vi har undertecknat, men vi yrkar inte bifall till dem.